Herr talman! Stefan Wikén har frågat mig om det är min avsikt att verka för att ta tillbaka de jobb som ersatt nedläggningen av garnisonen i Östersund och övriga orter och, om inte, om jag avser att verka för att ersätta de jobb som försvinner i Östersund i och med nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Jag har nyligen besvarat en likartad fråga ställd av Gunilla Wahlén från Vänsterpartiet angående ersättningsarbeten till Gotland. Min intention att i huvudsak fullfölja försvarsbeslutet har inte ändrats sedan dess. I propositionen Vårt framtida försvar aviserade den tidigare regeringen en rad åtgärder för de regioner som berörs mest av förändringarna inom Försvarsmaktens grundorganisation. En av de åtgärder som den tidigare regeringen beslutade om är betydande lokaliseringar av statliga verksamheter till Östersund. Länsstyrelsen i Jämtlands län har dessutom i detta sammanhang tillförts betydande tillskott av medel, 83 miljoner kronor, för utvecklingsarbete i Östersundsregionen. Jag har inte någon annan avsikt än att i huvudsak fullfölja det försvarspolitiska beslutet och den tidigare regeringens lokaliseringsbeslut. Samtidigt är det viktigt att statlig verksamhet omprövas med jämna mellanrum för att bedrivas rationellt och effektivt. En specifik lokalisering får inte hindra eller hämma en utveckling av den statliga sektorn. Som ett led i denna effektivisering har riksdagen beslutat om nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Regeringen arbetar för tillväxt i hela landet. När det gäller Östersund är jag övertygad om att det regeringen nu gör för att stimulera små och medelstora företag samt servicesektorn kommer att ha stor betydelse för Östersunds fortsatta utveckling. Beträffande försvarsomställningen kommer vi under våren att göra en lägesrapport med anledning av arbetet med omlokaliseringen. Regeringen har presenterat ett brett program för arbete och företagande för att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden, skapa fler jobb och fler företag. Regeringen har initierat en rad olika reformer och åtgärder som förbättrar Sveriges företagsklimat och gör det enklare och mindre kostsamt att anställa och mer lönsamt att driva företag. Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. För att öka sysselsättningen och tillväxten har regeringen aviserat och genomför även en rad konkreta åtgärder för att stimulera tillväxt i hela landet. Regeringen har vid årsskiftet genomfört jobbskatteavdrag för inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet, avgiftslättnader på socialavgiftsområdet för ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa, de så kallade nystartsjobben och avser att sänka arbetsgivaravgifterna i vissa tjänstebranscher. Vidare har vid årsskiftet förmögenhetskatten halverats och företagarnas sjuklöneansvar efter andra sjukveckan avskaffats. Reformeringen av beskattningen av fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, har inletts liksom en översyn av trygghetssystemen för företagare. Regeringens arbete med att öka användningen av förnybar energi innebär även det möjligheter till att fler jobb kan skapas. För Östersundsregionen är de sänkta arbetsgivaravgifterna i stödområde A särskilt viktiga. Arbetsgivare med ett så kallat fast driftställe får göra ett avdrag med 10 procent av lönesumman. Regeringen genomför också en kraftfull satsning på 100 miljoner kronor för att främja kvinnors företagande och öka kunskaperna och forskningen om kvinnors företagande. För att få fler kvinnliga företagare kommer vi också att arbeta för att öppna tidigare slutna sektorer inom sjukvård, omsorg och utbildning för entreprenörskap, bland annat genom att förenkla för anställda i kommuner och landsting att starta eget. Vi vill även stimulera efterfrågan på hushållsnära tjänster genom skattereduktion. Ett konkret förslag kommer att presenteras under våren 2007 med ambitionen att genomföra reformen den 1 juli 2007. Tempot i arbetet med regelförenklingar för företagen ska öka. Regeringens avsikt är att minska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk med 25 procent fram till år 2010. Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå en förstärkning av förmånsrätten för företagsinteckning i syfte att underlätta för företag att låna pengar. Den växande turistnäringen i Jämtland gynnas av att regeringen har sänkt momsen på liftkort från 12 till 6 procent. Nu jämställs skidanläggningar med andra idrottsaktiviteter och får 6 procents moms. Skidanläggningarna kan sänka sina liftkortspriser och konkurrensen snedvrids inte längre mot andra idrotter. I december 2006 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning för 2007-2013. I strategin lyfter regeringen bland annat fram innovativa miljöer och entreprenörskap som prioriterade områden. Den nationella strategins och de regionala strukturfondsprogrammens fokus på entreprenörskap och företagen innebär att företag i större utsträckning än i dag kan använda sig av strukturfondsprogrammens möjligheter. I tillägg till detta kommer låne och stödmöjligheter för främst småföretag att finnas. Regeringen och jag kommer på ett flertal sätt att stödja och utveckla det norrländska näringslivet och företagsamheten och då även Östersund. Detta har för mig högsta prioritet.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret, även om jag tycker att det kanske har dröjt lite väl länge. Men det har ju varit jul och nyår. Jag är i alla fall glad att få höra statsrådets syn på omställningsarbetet. Jag vill börja med att säga några saker om Jämtlands län och Östersunds kommun. Både länet och kommunen tillhör kanske de ställen som är mest beroende av statlig verksamhet. Och det kanske inte är så konstigt eftersom Östersund etablerades just för att bli en militärstad. Men det finns många goda förutsättningar för att skapa nya arbetstillfällen inom de traditionella näringarna jord och skog men också inom upplevelseindustrin. Ett bra exempel är Åre och alpina VM. Vi ligger procentuellt i topp när det gäller småföretagande, vi ligger i topp när det gäller kvinnligt företagande, och vi har en stark entreprenörsanda och vilja att samarbeta. Men samtidigt finns det ett antal utmaningar som inte kan mötas med passivitet från vare sig den lokala eller regionala nivån eller från nationellt håll utan där det krävs samspel. Den kanske viktigaste, som det här hänger ihop med, är den negativa befolkningsutvecklingen. För att fler unga män och kvinnor i fertil ålder ska kunna stanna i länet och för att nya ska kunna flytta in behövs det en arbetsmarknad som är bred, och därför blir diskussionen om ersättningsjobben för garnisonen, nedläggningen av regementet, oerhört viktig. Det var 1 440 arbetstillfällen som försvann när man lade ned regementet. Det motsvarar ungefär 20 000 arbetstillfällen om man skulle jämföra med Stockholm. Med den jämförelsen kanske det blir mer förståeligt varför det här arbetet är så oerhört viktigt för oss. Omställningsarbetet tog den förra regeringen tag i på ett väldigt bra sätt, och det har till dags dato varit väldigt framgångsrikt. Det har också inneburit många nya privata jobb. Om jag då går över till de svar som jag fått från statsrådet tycker jag att det är ett positivt svar på en av mina frågor, det vill säga att i huvudsak fullfölja omställningsarbetet, även om man kan fundera över vad "i huvudsak" betyder. I övrigt, när jag tittar i statsrådet svar, handlar det om generella åtgärder. Det är inget som ger någon särskild effekt eller har någon koppling till omställningen. Jag har lite svårt att förstå vad till exempel skattesubventionerade bidrag till välbeställda människors hemhjälp har med omställningsarbete att göra, men det kanske ministern kan förklara för mig. Jag konstaterar dock att statsrådet inte svarar på den andra frågan, alltså om statsrådet kommer att verka för att ersätta de jobb som försvinner i och med nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.
Herr talman! Jag vill först säga att Centerpartiet har en lång erfarenhet av försvarsomställningar. Vi har modigt nog tagit ansvar för den omställning av försvaret som har behövt göras under lång tid. Det var också Centerpartiet som drev på den förra regeringen och faktiskt jobbade med omställningsprogram på de orter som blev drabbade. Så långt vi har kunnat utvärdera de tidigare försvarsbeslut som vi var med på men också det som har skett nu har det som vi satte i gång när vi var med om försvarsbeslutet också lett till goda resultat. På de orter som har gjort försvarsomställningar har det stora beroendet av den offentliga sektorn, som försvaret ändå tillhör, minskat. Omställningen till ett mer diversifierat näringsliv har varit bra för många orter. Närmast till hands ligger Umeå, som drabbades av nedläggning för ett antal år sedan. Hela det området sjuder nu av energi och företagsamhet. Jag skulle kunna peka ut ett antal olika områden som har gått igenom samma utveckling. Jag kan förstå den oro som finns när man lägger ned olika försvarsanläggningar, men jag kan också se att utifrån det som har hänt på de här orterna har småföretagsamheten växt och utvecklats. Det är därför som jag lyfter fram de generella åtgärderna, därför att om jag skapar ett bra företagsklimat också i Jämtland kommer vi att öka förutsättningarna för de här små företagen att faktiskt verka och växa i Östersund och på många andra orter som har haft bekymmer med ett ensidigt näringsliv. Jag håller med Stefan Wikén om att vi behöver locka dit unga människor, unga familjer, som vill bo och leva i Östersund. Då tror jag att man måste jobba med en diversifierad arbetsmarknad, och vi måste få många fler att vilja starta och driva företag, inte minst kvinnor, även om Jämtland är duktigt på det. Men vi måste också se till att vi får en servicenivå i de här områdena som gör att det är attraktivt att bo där. Jag gläder mig naturligtvis åt det som händer i Åre, därför att det om något ju är en signal om ett modernt Jämtland som lyfter in turismnäringen och ser till att man bygger ut kapacitet och annat och lockar till sig nu senast den här typen av tävlingar. Jag tror att det är precis så vi måste jobba med den regionala utvecklingen: att se det utifrån ett tillväxtperspektiv och inte utifrån något slags nollsummespel. Vi måste se att bristen i många av dessa kommuner ligger i andelen småföretagare. Bristen ligger i att vi behöver ett större och starkare privat näringsliv som växer fram. Det är därför det är så viktigt att lyfta fram det vi har gjort. Konkret har ju Jämtland nytta av de ökade regionala anslag som finns via strukturfonderna. Att vi har satt fokus på entreprenörskap och innovationer kommer att ge Jämtland ytterligare möjligheter att göra saker som är positiva för Östersund och för övriga delar. Vi stärker forskningsinriktningen, och där har Mittuniversitetet en viktig roll i Jämtland. Alla de här åtgärderna syftar till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Jämtland, och det tror jag är den viktigaste åtgärd som den här regeringen kan bidra med och på så sätt också stärka både Östersund och Jämtland i framtiden.
Herr talman! Det är just på grund av den långsiktiga tillväxten för länet och att ställa om som min fråga är viktig, och jag tycker att statsrådet fortfarande inte har svarat på den. Den burdusa nedläggningen av Arbetslivsinstitutet ger lite oro. Omlokaliseringen av Arbetslivsinstitutet var i jobb räknat en av de minsta. Däremot var den en oerhört viktig del i det som statsrådet på slutet tar upp, nämligen det här med Mittuniversitetet och kunskapsbyggande. Det fanns en koppling därutöver till Glesbygdsverket, Folkhälsoinstitutet, ITPS, Sika och så vidare. Då är det klart att frågan om att ersätta ALI måste sättas in i det sammanhanget. Framför allt är det också principiellt viktigt utifrån det faktum att det ju redan före valet och tidigare också fanns och finns partier i statsrådets regering som har aviserat att man vill göra sig av med bland annat Folkhälsoinstitutet. Jag vill gärna ha svar om ALI, men statsrådet får gärna bredda svaret. Det är klart att man behöver se över statlig verksamhet och ompröva den, men frågan återgår. Om regeringen omprövar statlig verksamhet och de myndigheter som finns uppe i Jämtland i det här omställningsperspektivet, kommer regeringen då att ersätta dem, eller hur ska vi se på det? Jag kan formulera frågan på ett annat sätt också: Kan statsrådet garantera att de 1 250 jobb som skulle omlokaliseras kommer att komma?
Herr talman! I mitt svar har jag angett att jag kommer att följa den här utvecklingen noga. Det gör jag därför att jag har en djup känsla för den regionala tillväxten och den regionala utvecklingen. I hela mitt politiska liv har jag engagerat mig för att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. Jag bor själv i ett område som har haft det bekymmersamt med befolkningstillväxt och annat, så jag förstår rätt väl vad det vill säga. Men det är också därför som jag kan säga: Vi ska inte ha en utveckling där vi bara förlitar oss på den offentliga verksamheten. Vi måste få en tillväxt i den privata sektorn i många av de här områdena för att vi ska få en bättre tillväxt. Det är därför som jag jobbar med generella åtgärder: för att göra det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare, både i Jämtlands län och i Västerbottens län men också i Stockholms län. Alla de här delarna av Sverige måste vara med och bidra för att hela Sverige ska utvecklas på ett positivt sätt. Stefan Wikén tar upp Arbetslivsinstitutet. Det är helt riktigt: Det handlar inte om många jobb. Vi anslår 60 miljoner för att vi ska kunna säkra en del av den här forskningen men göra den mer anknuten till de universitet och forskningsmiljöer som finns, därför att vi tror att den här typen av forskning, precis som all annan forskning, måste utsättas för konkurrens och måste ha en hög kvalitet utifrån detta. Om det nu var så - det här får gå tillbaka till Stefan Wikén - att just den här forskningen på just det här organisatoriska området var så viktig som Stefan Wikén hävdar tycker jag att Stefan Wikén borde gå tillbaka till sitt eget län och säga till fackliga organisationer och näringslivsorganisationer: Låt oss nu skramla i ladorna och säkra den här forskningen! I alla andra institut som jag ansvarar för finns det ett gemensamt ansvar mellan parterna, mellan näringslivet och staten, för att utveckla olika forskningsområden. Det här är väl i så fall ett område där Stefan Wikén och hans partikamrater skulle kunna tänka sig att finansiera en del av det för att få fram en bra forskning. Den möjligheten finns ju. Slutligen vill jag säga att Östersund måste se framåt, måste se att det som skett på andra orter kommer att stimulera företagandet också i Jämtland och i Östersund. Det handlar om fler småföretagare, mer diversifierad verksamhet, mer nyskapande som inger framtidstro. Där vill jag säga att Centerpartiet varit pådrivande som parti, men också regeringen tycker att det är en bra utveckling. Det gäller bland annat att ge bättre förutsättningar för turistnäringen, som jag beskrev tidigare. Vi sänker momsen, och vi går vidare med en sänkning av arbetsgivaravgifterna inom tjänsteföretagen. Det blir en förenkling av regelverken, mindre bördor när det gäller kostnader för sjukförsäkring och annat. Det är den vägen regeringen valt att gå, eftersom vi tror att fler människor, oavsett om de bor i Östersund eller någon annanstans i Sverige, genom en sådan politik kommer att vilja starta och driva företag. Det blir lönsamt, och det blir möjligt.
Herr talman! Att Sverige sällar sig till Portugal som det enda landet i Europa som inte har institutionsbunden arbetslivsforskning kanske regeringen tycker är bra. Jag är djupt tveksam till det. I vår region har vi tydligt sett att det finns en stark koppling mellan företagandet och det faktum att det finns ett kunskapsbygge, att vi har ett starkt Mittuniversitet, att vi har de forskningstjänster som nu försvinner. Hur man än vrider och vänder på det försvinner ett antal tjänster för forskare och doktorander i och med att ALI läggs ned. Jag ska försöka sammanfatta hur jag uppfattar statsrådets svar. Sedan får statsrådet chansen att möjligtvis korrigera mig. Jag tackar för det positiva beskedet att vilja fullfölja omställningsarbetet. Det tycker jag är ett viktigt besked, och vi kommer självfallet att noga följa det. Däremot har jag inte fått svar ifall ALI kommer att ersättas. Vi befinner oss fortfarande i en period av omställningsarbete så att säga. Jag fick inget svar när det gäller omprövning av övrig statlig verksamhet. Å andra sidan är vi från min horisont vana vid att ibland få vissa saker som sedan sakta dräneras och dras tillbaka, till kusten eller något sådant. Jag konstaterar också att det sägs många ord om generella åtgärder men inget om sådant som spelar en direkt roll eller får en direkt regionalpolitisk effekt. Jag noterar att vi nog får se fram emot en fortsatt oro då det kanske kommer ytterligare förslag om att avveckla Folkhälsoinstitutet eller vad det nu kan finnas i gömmorna hos regeringen. Tack så mycket, statsrådet!
Herr talman! Jag förstår att Socialdemokraterna inte förstår när vi jobbar med generella åtgärder för småföretag. Det har de aldrig förstått. Sanningen är den att om vi ska få tillväxt i landet måste vi ha ett småföretagsklimat i världsklass. Vi måste kunna konkurrera med övriga världen. Det är ett mycket tufft klimat, och då måste vi också se till att vi verkligen gynnar småföretagen, som kan skapa nya jobb. Vi har från regeringens sida kraftfullt satt ned foten när det gäller just klimatet för småföretagen. När jag läser motioner och annat från Socialdemokraterna kan jag bara konstatera att där inte finns någonting av detta, utan varje gång man diskuterar hur man ska skapa jobb är det i den offentliga sektorn. Om det inte är ALI så är det något annat nästa gång. Jag tycker att Socialdemokraterna, när de nu står inför omprövningar och annat, ska ta sig en funderare över den statliga och den offentliga sektorns roll kontra den privata sektorn. Om vi ska klara en bra välfärd framöver behöver vi stärka den privata sektorn. Vi gör allt vi kan för att gynna den, och det kommer även Jämtlands län och Östersunds kommun, liksom andra delar av Sverige, att ha nytta av. Det är den vägen vi kommer att gå. Möjligen kommer den politiska fajten mellan oss att stå om detta. Ni vill värna det offentliga och tror att pengar ramlar ned från himlen. Jag tror att pengarna kommer från produktionen i många små företag runt om i landet. Låt oss ta den diskussionen.